Fru talman! Linus Sköld har frågat mig om jag tänker lägga fram förslaget om ett etableringsstopp till riksdagen. Linus Sköld har också frågat hur jag vill säkerställa att all utbildning inom det svenska skolsystemet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vidare har Linus Sköld frågat hur jag avser att agera för att säkerställa att elever inte utsätts för religiös indoktrinering i skolan. För mig är dessa frågor väldigt viktiga. Självklart måste vi arbeta för att säkerställa att barn och elever får utbildning och undervisning i enlighet med skollagens bestämmelser och därmed inte utsätts för otillåten religiös påverkan i undervisningen. Av skollagen framgår det redan i dag att deltagande i konfessionella inslag i skolan är frivilligt för barn och elever. Den 2 januari 2023 införs också en skyldighet för huvudmän att informera vårdnadshavare och elever om konfessionella inslag. Vidare införs en huvudregel om att konfessionella inslag ska vara skilda från övriga aktiviteter inom utbildningen. Syftet med detta är att eleverna ska ha reella möjligheter att välja om de vill delta i sådana inslag eller inte. Det förtydligas också att i en utbildning med konfessionell inriktning får undantaget från kravet på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enbart göras för det konfessionella inslaget. Interpellanten anför bland annat att det förekommit problem med indoktrinering, diskriminering och brottslighet i skolor med konfessionell inriktning. Av överenskommelsen mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna - det så kallade Tidöavtalet - framgår att partierna vill öka granskningen av skolor med konfessionell inriktning. Skolinspektionen ska därför uppdras att öka sin granskning av de här skolorna och de skolor som har en inriktning som kan antas bedrivas med problematik avseende extremism och islamism. Tillsynen ska som regel ske genom oanmälda besök, och av resursmässiga skäl ska man prioritera de skolor där problemen kan antas vara störst. Skolor som inte respekterar styrdokumenten ska stängas. När det gäller frågan om etableringsstopp finns inga sådana förslag från regeringen. Resultatet av bland annat de ändringar som trädde i kraft den 1 juli 2022 som en följd av propositionen Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister behöver inväntas och analyseras. Regeringen kommer att oförtrutet arbeta för att alla barn och elever ska få gå i en skola där kunskap sätts i första rummet, där undervisningen är icke-konfessionell och där all utbildning och undervisning sker i enlighet med skollagens bestämmelser.

Fru talman! Tack, skolministern, för ännu en interpellationsdebatt! Det känns livgivande. I ett starkt samhälle måste vi stå upp för att den bästa skolan är den där elever möts och får samma rätt till en bra utbildning oavsett kön, bakgrund och religiös åskådning. Varken extremism, religiös påverkan eller brister i kunskapsinhämtningen kan accepteras i svensk skola. Skolan är inte till för att föräldrar ska kunna säkerställa att deras barn får "rätt" religiös fostran eller för att människor med extrema åsikter ska kunna verka fritt. Skolan är till för att alla barn i Sverige ska få med sig de kunskaper de behöver för livet. Fru talman! Vi socialdemokrater vill förbjuda religiösa friskolor, och för några veckor sedan ville faktiskt även Liberalerna det. Det står till och med fortfarande - när den här debatten pågår - på Liberalernas hemsida att de vill förbjuda religiösa friskolor. Efter förra valet gjorde vi gemensam sak med Liberalerna i januariavtalet. Vi ville redan då förbjuda religiösa friskolor. Liberalerna ville däremot införa ett etableringsstopp. Till slut fick vi dem med oss i en överenskommelse med Centerpartiet och Miljöpartiet om att införa just ett etableringsstopp. Sedan dess har Liberalerna alltså ändrat sig. De gick till val i år på ett förbud, men nu har det hänt igen: Liberalerna har ändrat sig. Att vara liberal är att vara kluven - eller som Johan Pehrson uttryckte det när Tidöavtalet presenterades: Man säger en sak före valet. Sedan är det val. Sedan säger man en sak också efter valet. Nu är valet över, och plötsligt vill den liberala skolministern inte ens lägga fram det egna partiets färdigberedda förslag om etableringsstopp. Under den gångna mandatperioden har vi, som skolministern påpekar i sitt svar, skärpt reglerna för religiösa friskolor. Vi har ändrat reglerna för att det på riktigt ska bli möjligt för elever att utöva sin negativa religionsfrihet även i konfessionella skolor. Det ska vara valfritt att delta i de inslag som är konfessionella. Vi har infört krav på att anmäla om en skola bedrivs med konfessionell inriktning, så att Skolinspektionen får ordning på hur många och vilka religiösa friskolor som finns. Vi har infört ett demokrativillkor i ägar och ledningsprövning för att stoppa odemokratiska aktörer från att driva skola. Vi har dessutom gett Skolinspektionen ett starkare mandat att ingripa vid upprepade missförhållanden. Men det finns goda skäl att gå vidare med ännu striktare regleringar, helst ett förbud. Skolan i Sverige ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolan ska också vila på demokratisk grund - om, genom och för. I skolväsendet ska barn lära sig om demokrati genom demokratiska arbetsformer för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle. Skolan ska bygga en sorts samhällets minsta gemensamma nämnare, en gemensam referensram och en något så när stark värdegemenskap för alla som växer upp i detta land. Då duger det inte att barn från olika bakgrunder separeras. Vi vill förbjuda religiösa friskolor. Vår regering har genomfört lagändringarna som ministern hänvisar till, alltså skärpt reglerna och gett Skolinspektionen större befogenheter. I valrörelsen sa Liberalerna själva att de vill förbjuda religiösa friskolor. Vad har fått Lotta Edholm att ändra sig?

Fru talman! I dagarna visade SVT:s granskning av den kristna friskolan Oneschool Global att skolan har en uppförandekod som anger vad lärare får och inte får undervisa om. Enligt granskningen får lärare bland annat inte ifrågasätta att Gud skapat livet. Elever ska också skyddas från moraliskt farligt material, såsom evolutionsteorin eller ifrågasättandet av att äktenskap är mellan en man och en kvinna. Hbtq-frågor och skilsmässa är ämnen som ska undvikas. Granskningen visar också att elever nekas rätten till sexualundervisning. Vid hela tio tillfällen har skolan fått kritik av Skolinspektionen. Detta är en allvarlig kränkning av barnens rätt till utbildning på vetenskaplig grund, och det är en allvarlig kränkning av deras rättigheter.

Fru talman! För oss socialdemokrater är detta fullkomligt oacceptabelt, och det borde det vara för riksdagens alla åtta partier. Religiös påverkan hör inte hemma i skolan, och det är hög tid att religiösa friskolor förbjuds. Skolans fokus ska vara på kunskap och bildning, och skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det borde vara självklart att alla barn har tillgång till en likvärdig utbildning, för det är förutsättningen för vår demokrati och för efterlevnaden av de mänskliga fri och rättigheterna. Under den föregående mandatperioden saknades majoritet för att förbjuda religiösa friskolor, så vi socialdemokrater drev igenom det som vi kunde, såsom skärpta regler för vem som får driva skola. Dessutom finns ett färdigt underlag på skolministerns skrivbord som möjliggör förbud av nya religiösa friskolor, vilket vore ett viktigt steg i rätt riktning. Men högerregeringen duckar frågan och tar inte tag i problemet. I Tidöavtalet pekas enbart de muslimska friskolorna ut som ett problem. Min fråga till statsrådet Lotta Edholm är därför: Ser statsrådet i enlighet med regeringen hon företräder enbart problem med de muslimska friskolorna och inte med övriga religiösa friskolor såsom Oneschool Global som jag tidigare beskrev och som gång på gång diskriminerar våra barn och nekar dem rätten till en utbildning som bygger på vetenskap?
Fru talman! Jag tycker att det är helt avgörande att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i enlighet med den skollagstiftning vi har, och det är upp till Skolinspektionen att pröva att så också sker. Det är kanske lite märkligt att Socialdemokraterna i så stor utsträckning inte litar på den lagstiftning de själva varit med om att lägga fram och fatta beslut om. De finns ju förändringar som träder i kraft först efter årsskiftet, och jag tror att det är viktigt att se vad de leder till och om de är tillräckliga. Men med det sagt anser vi också att Skolinspektionen i större utsträckning måste granska de skolor man får anmälningar om och där man tror att det finns problem och göra detta med lite större frekvens och tydlighet. Jag tycker dock att det är rätt och riktigt att låta den lagstiftning som delvis har trätt i kraft och delvis ska träda i kraft verka ett tag för att se om den får de konsekvenser som vi trodde att den skulle få när vi gemensamt fattade beslut om den.

Fru talman! Jag noterar att jag än en gång inte får svar på min fråga: Vad är det som har fått Lotta Edholm att ändra sig? Lotta Edholm hänvisar i sitt interpellationssvar och här och nu till att all verksamhet ska stå i överensstämmelse med skollagen och tillskriver mig en misstro till denna. Detta är hopplöst visionslöst av en skolminister. Skollagen fungerar uppenbarligen inte i alla avseenden, och då ska den ändras. Därför är det också naivt av Lotta Edholm att tro att hon ska kunna inspektera sig ur problemen med religiösa friskolor. En uppdelning av barn baserat på trosuppfattning kan inte gagna det svenska samhället. Den skapar inte bättre sammanhållning, mindre segregation eller mer likvärdighet hur mycket mer befogenheter skolministern än tillför Skolinspektionen. Härutöver finns det tydliga tecken på att inspektion är otillräcklig i sammanhanget. Trots att Skolinspektionen har stängt tolv religiösa friskolor de senaste två åren avslöjas fortfarande missförhållande efter missförhållande. I min interpellation skrev jag att det senaste exemplet på avslöjade missförhållanden är från i somras, när Uppdrag granskning avslöjade omfattande missförhållanden i kristna friskolor, såsom andliga och fysiska övergrepp, hbtq-motstånd, handpåläggning och exorcism. Men sedan jag skickade in min interpellation för knappt två veckor sedan har det kommit ett nytt avslöjande: Plymouthbrödernas kristna friskola, som Aylin Fazelian nyss tog upp i talarstolen. Enligt ett avslöjande i SVT instruerar de sina lärare att inte ifrågasätta att Gud skapade människan. De har kritiserats av Skolinspektionen tio gånger, senast i våras, för att de inte erbjuder eleverna sexualundervisning. Att döma av avslöjandet verkar det som att missförhållandena ändå kvarstår. Skolinspektionens enhetschef säger i inslaget i SVT att problemet är att denna typ av samfund kan driva skola och att det är en politisk fråga. Den som har mandat att ändra på något har också en etisk skyldighet att agera när något behöver ändras. Skolministern har mandat att agera för att komma till rätta med dessa missförhållanden. Därför menar jag att hon också har en etisk skyldighet att agera och inte bara hemfalla till att inspektera och hävda att skollagen ska följas. Mer inspektion är uppenbarligen en otillräcklig åtgärd. Så vad ska ministern då göra?

Fru talman! Det är tydligt att vi har en regering som inte är intresserad av att ta itu med de religiösa friskolorna. Det är fråga om skolor som segregerar och som samhället inte har insyn i eftersom offentlighetsprincipen inte tillämpas. Det är skolor som inte bedriver utbildning på vetenskaplig grund och som inte behandlar flickor och pojkar med samma rättigheter. Det är tydligt att regeringens Tidöavtal enbart landar i skärpt kontroll av muslimska friskolor. Regeringen har inte problem med religiösa friskolor, utan regeringen har problem med muslimer. Detta duger inte. Det som är Sverige hotas. Det som är vår demokrati hotas när våra barn segregeras och utbildningen bedrivs utan att bygga på vetenskap. SVT:s granskningar visar att lärare tvingas förneka evolutionsteorin och att flickor inte får tillgång till sexualundervisning. Det duger inte. Religiösa friskolor måste förbjudas.
Fru talman! Det är just för att det finns missförhållanden som lagstiftningen har skärpts och kommer att skärpas igen från årsskiftet. Det är det som är grunden. Vi kommer även att ge Skolinspektionen ytterligare uppdrag att skärpa sin tillsyn för att se till att skolor inte agerar på ett olagligt sätt när det gäller de här frågorna. Jag blir lite bekymrad när Aylin sätter likhetstecken mellan muslimska skolor och islamism. För mig är det absolut inte samma sak. Enligt Tidöavtalet ska vi skärpa granskningen av skolor med konfessionella inslag. Sedan pekar vi också ut skolor som är islamistiska eller extremistiska. Att en skola har en muslimsk inriktning är inte samma sak som att den är islamistisk. Det tycker jag är viktigt att påpeka. Granskningen kommer att skärpas. Lagstiftningen har skärpts, och vi kommer att skärpa den ytterligare från årsskiftet. Liberalerna och Socialdemokraterna har gemensamt medverkat till att de här skärpningarna kommer till stånd. Låt oss se vad de kommer att innebära innan vi gör fler skärpningar, om sådana ens kommer att behövas.

Fru talman! Jag inleder detta inlägg på samma sätt som det förra: Jag noterar att jag inte fick svar på min fråga. Vad är det som har fått Lotta Edholm att ändra sig? Jag har en gissning. I Altinget i dag säger den nya utbildningspolitiska talespersonen för Lotta Edholms koalitionspartner Kristdemokraterna, Mathias Bengtsson, stolt att Tidöavtalet säkrat upp de religiösa friskolorna och att de ska få bättre förutsättningar. En annan av Lotta Edholms koalitionspartner, Sverigedemokraterna, gick till val på att förbjuda muslimska friskolor. Fast det är uppenbart för alla som följer medierna att kristna friskolor inte är någon frizon från segregation, övergrepp och missförhållanden vill SD inte göra något åt det. Lotta Edholm har vikit ned sig för aningslösa frikyrkovänner och mörka islamofober. Trots att de senaste och kanske mest flagranta missförhållandena avslöjats i kristna miljöer har hon gått i fällan och skrivit under ett avtal som pekar ut muslimska friskolor som det enda problemet. Problemet är större än så. Problemet är skolor som i stället för att basera sin undervisning på vetenskap baserar den på tro. Problemet är den segregation som religiöst homogena verksamheter leder till. Problemet, fru talman, är att barn och unga utsätts för religiös indoktrinering i skolor som betalas med skattepengar. Det är dags att stoppa det här nu. Ett enkelt första steg vore för den liberala skolministern att lägga fram förslaget om ett etableringsstopp. Det är dessutom lagtekniskt så konstruerat att det enkelt skulle kunna omvandlas till det totalförbud som Liberalerna gick till val på. Fru talman! Jag vill uppmana skolministern att komma igen med ett förslag som hon själv tror på i stället för de avgränsade angrepp på muslimska friskolor som Sverigedemokraterna tvingat henne till.
Fru talman! Självklart är det så att alla skolor, oavsett om de är konfessionella eller inte, måste följa svensk lagstiftning. Det är helt grundläggande. Till det kommer nu de skärpningar som interpellantens och mitt parti har medverkat till och som ännu inte ens har trätt i kraft. Låt oss se vad de får för konsekvenser! Jag vill också vara väldigt tydlig med att det i Tidöavtalet talas om att vi vill ha en skärpt granskning av skolor med konfessionell inriktning oavsett vilken konfessionell inriktning det är. Därtill ser vi naturligtvis att det är ännu större problem med skolor som bedriver extremism och islamism. Det är ytterligare ett steg när det gäller de problem som vi ser. Men låt oss se vad den här lagstiftningen, som ännu inte har trätt i kraft, får för effekter. Låt oss se vad det får för effekter när vi ger Skolinspektionen ytterligare uppdrag att öka sin tillsyn av skolor med konfessionella inslag och skolor som inte är konfessionella men ändå kanske ägnar sig åt det som Linus Sköld är bekymrad över. Vi ska komma ihåg att en mycket liten andel av Sveriges elever går i skolor som säger sig ha en konfessionell inriktning.